Fru talman! Det är klart, Per Gahrton och Gudrun Schyman, att det är bra att sätta in saker och ting i ett större sammanhang. Men olika områden passar också i olika sammanhang. En sådan sak som JAS-projektet, som Per Gahrton nyss tog upp, kan också ha sitt sammanhang i en näringspolitisk debatt. Vi har nu en gång för alla en indelning här i riksdagen som ger utskotten en viss uppdelning av ärendeområdena. Vad vi i dag diskuterar är utrikesutskottets betänkande om nedrustning, och då tycker jag att det är hederligt att hålla debatten kring de motioner och reservationer som däri behandlas. Jag vill också ställa en fråga till Per Gahrton. Vet Per Gahrton egentligen vad Nya Zeelands politik på det marina området innebär när det gäller detta med örlogsbesök? Denna politik innebär inte att man får något svar på frågan om fartygen har kärnvapen ombord eller inte. Denna politik innebär inte ens att man ställer en fråga. Det är i stället en enda person, statsministern, som fattar ett beslut på underlag av vad han har kommit fram till som sannolikt efter samråd med en expertgrupp. Med hänsyn till de olika uppfattningar som råder i Sveriges riksdag — vi hörde alldeles nyss Eva Björne framföra en diametralt motsatt uppfattning — undrar jag om Per Gahrton skulle tycka att det var en bra linje för Sverige att följa. Olika statsministrar skulle då ha olika tolkningar, såvitt jag förstår. Angående Per Gahrtons jämförelse med Hasse Alfredson vill jag påpeka att det finns en skillnad: Hasse Alfredson är klart medveten om när han uppför en föreställning. För Per Gahrton verkar det vara ett spel hela tiden. Det finns säkert, Eva Björne, partikamrater både till höger och till vänster om mig som har andra uppfattningar i denna fråga som skulle vilja gå längre i båda riktningarna.

Fru talman! Jag vill säga något om Viola Furubjelkes resonemang om vad vi får och inte får tala om. Jag menar att den motion vi har skrivit om aktiva nedrustningspolitiska åtgärder har sin plats här. Vi kräver i motionen att Sverige skall frångå traditionen att säga och handla utifrån att nedrustningsinitiativ endast kan tas i internationella sammanhang. Vi menar att tiden nu är mogen för Sverige att agera som enskilt land. Vi kan ta unilaterala, dvs. ensidiga, nedrustningsinitiativ. Alla andra länder har visat att detta går utmärkt bra. Tiden för doktrinen om balans i nedrustningsförhandlingarna är förbi i och med den utveckling vi nu har sett. Jag har inte hört någon kritisera något av de östeuropeiska länderna för att dessa har beslutat om ensidiga nedskär 41 ningar i sina militärbudgetar, ensidigt tillbakadragande av trupper, ensidigt förstörande av vapen osv. Tvärtom har detta spridit sig som ringar på vattnet, och det är en utveckling som vi skall vara glada för. Denna utveckling har också spridit sig till NATO-sidan, till västländerna. Det är en allmän trend att man skär ned på utgifterna för de militära rustningarna, och man gör det i nedrustningssyfte och för att man behöver pengarna till annat. Jag menar att vi även i Sverige lever i denna situation. Det finns ingen anledning att vi som enda nation — vi som dessutom gör oss berömda för, eller åtminstone vill att vårt lands namn skall flyga över världen som en fredsängel — skall göra som vi i praktiken gör, nämligen tvärtom. Att man sedan i debatten tar upp JAS-plan och vapenexport såsom skrämmande exempel på regeringens brist på moral i denna fråga, måste väl ändå vara tillåtet. Jag menar att vi i vår motion har belyst frågan om ensidiga nedrustningsinitiativ. Vi anser alltså att tiden är mogen. Det är nu dags för oss att agera aktivt i stället för att sitta och huka i buskarna och säga att inget har hänt och att vi skall vänta och se. Detta icke-handlande innebär i sig att vi försvårar och hindrar den positiva utveckling vi säger oss vilja ha. Det finns ingen anledning för Sverige att inta den rollen i den utveckling som nu sker. Jag har i alla fall inte uppfattat någon anledning till det. Möjligen finns det — kanske då t.ex. i näringsutskottet som Viola Furubjelke nämnde — de som anser att vi av sysselsättningspolitiska, regionalpolitiska eller industripolitiska skäl skall upprätthålla den ordning som vi hittills har haft. Jag menar att det då inte längre är säkerhetspolitiken som styr, utan helt andra intressen. De intressena skall inte vara styrande i dessa frågor. Vi skall ha ett försvar och vi skall bedriva en nedrustningspolitik utifrån en säkerhetspolitisk situation, inte utifrån sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska skäl. Dessa skäl, och även de snävt militärpolitiska skälen, har enligt min mening alldeles för länge fått råda i denna debatt, och de har fått ett outtalat tolkningsföreträde. Det måste bli ett slut på detta nu. Nu är det dags för oss andra att träda in på dessa områden.
Fru talman! Jag tolkar det faktum att Viola Furubjelke inte svarade på min fråga så, att hon håller med mig om att det är fullt rimligt att FN kan ändra mandatet för ett organ som FN självt skapat. Jag tolkar henne vidare så, att hon nu förstår att det är skillnad på att å ena sidan arbeta inom organet självt för att åstadkomma en förändring av dess stadgar, å andra sidan att Sverige i FN väcker förslag om att mandatet kan ändras för ett av FN skapat organ. Jag hoppas att detta är alldeles klart och att Viola Furubjelke så småningom vill hjälpa oss reservanter att arbeta för att Sverige verkligen skall väcka ett sådant förslag i FN och därmed se till att IAEA :s omöjliga dubbelroll ändras.

Fru talman! Låt mig börja med att gratulera Maria Leissner till ett ovanligt bra anförande. Det kanske blir så när man ansluter sig till den socialdemokratiska majoriteten. Svensk nedrustningspolitik är en del av vår säkerhetspolitik. Det är en självklarhet som ofta kommer bort i debatten. Därför är det värdefullt att senare här i dag en enig riksdag konstaterar att vår nedrustningspolitik är ”ett led i vår säkerhetspolitik, som ytterst syftar till att öka vår egen säkerhet”. Det är också bra att utskottet som sin uppfattning redovisar att det är ”inte bara möjligt att förena internationellt nedrustningsarbete med omsorg om den egna säkerheten, stabiliteten och avspänningen i det egna närområdet, utan en sådan hållning ger oss samtidigt trovärdighet i nedrustningsarbetet”. Vårt militära försvar och andra inslag i vår säkerhetspolitik ställs i den enklare agitationen ofta i motsats till våra nedrustningssträvanden. Därför behövs påpekandet att det faktiskt handlar om olika inslag i en och samma säkerhetspolitik. 1984 års försvarskommitté tillsatte en särskild arbetsgrupp, som 1986 skrev en rapport med titeln ”Nedrustningspolitiken — ett element i svensk säkerhetspolitik”. Syftet var att inordna nedrustningspolitiken i den bredare säkerhetspolitiska planeringsprocessen. Det har också i växande grad skett under senare år. Den sittande försvarskommittén har även den tillsatt en arbetsgrupp som nu under ledning av Nils Gunnar Billinger skall komma med förslag kring svensk nedrustningspolitik. Trovärdigheten i våra initiativ vid olika nedrustningsförhandlingar stärks om vi inte försöker dölja att det yttersta syftet är att öka vår egen säkerhet. Och det är först när man ser till den säkerhetspolitiska nyttan av framgångar vid de internationella nedrustningsförhandlingarna som det blir lätt att argumentera för ökade personaloch utredningsresurser till verksamheten. Nedrustningspolitiken har ändrat innehåll på senare år. Under efterkrigstiden har de internationella nedrustningsförhandlingarna nästan enbart handlat om försök att på olika sätt begränsa massförstörelsevapnen — kärnvapnen, de kemiska och biologiska vapnen. Nedrustningsansträngningarna innebar krav riktade i huvudsak mot stormakterna, och framgångarna har varit tämligen marginella. Samtidigt växte kärnvapenarsenalerna, och de kemiska vapnen blev alltmer raffinerade. Det viktigaste avtalet, icke-spridningsfördraget, NPT, fick symptomatiskt nog till resultat att befästa stormakternas kärnvapenmonopol. Men nu — sedan några år tillbaka — gäller de ur politisk synpunkt viktigaste förhandlingarna de konventionella rustningarna. Vi har anledning konstatera att det var vid Stockholmskonferensen som genombrottet i öst-väst-förhandlingarna skedde. Det förstod vi kanske inte riktigt då, men när vi nu ser vad som hänt efter CDE här i Stockholm, framstår den uppgörelsen som en klart markerad vändpunkt i de internationella nedrustningssträvandena. De 23-statsförhandlingar om de konventionella rustningarna i Europa, CFE, som nu förs mellan NATO och Warszawapakten i Wien kan redan under nästa år resultera i avtal som drastiskt förändrar den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Självfallet förändras därmed också Sveriges säkerhetspolitiska läge. Vilka konsekvenser CFE-förhandlingarna i Wien kan få för vårt land skall vi inte diskutera här i dag. Men mitt bestämda intryck är att våra vanligaste säker hetspolitiska debattörer i och utan uniform mycket motvilligt försöker att orientera sig i den nya politiska och militära verklighet som börjat ta form runt omkring oss. Utrikesutskottets betänkande nr 6 beskriver på ett bra och kortfattat sätt den här processen. Men den betydelse den har framhävs kanske inte tillräckligt tydligt, eftersom det mesta av texten handlar om ett stort antal traditionella motionsyrkanden. Jag tänker bara här helt kort peka på några huvudpunkter i den utveckling som kan komma att göra 90-talet till nedrustningens årtionde. 1. NATO och Warszawapakten förändras inifrån. Gorbatjovs politik har öppnat dörrarna för en närmast revolutionär demokratisering av Warszawapaktens länder, som nu sker så snabbt och tumultartat att det på sina håll väcker en viss oro över de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Inom NATO har ett ekonomiskt alltmer sammansvetsat Västeuropa fått ökad tyngd, och en rejäl minskning av USA:s 300 000 soldater i Västtyskland väntas ske under de närmaste åren. 2. Att de landbaserade medeldistansmissilerna nu förstörs enligt INF-avtalet innebär något kvalitativt nytt i relationerna mellan USA och Sovjet. Det mycket ingående inspektionssystem man enats om tyder på en politisk viljeförändring hos de båda supermakterna som banar vägen för framtida nedrustningsavtal. 3. Gorbatjov meddelade i sitt tal i FN den 7 december 1988 att Sovjets armé före slutet av 1990 skall reduceras med 500 000 man, 10 000 stridsvagnar, 8 500 artillerienheter och 800 flygplan. En så stor andel av dessa ensidiga nedskärningar berör sovjetiska enheter i DDR, Tjeckoslovakien och Ungern att Warszawapaktens förmåga till överraskande angrepp drastiskt reduceras. Andra Warszawapaktsstater har senare annonserat egna liknande nedskärningar av sina styrkor. Enligt västliga bedömare har också under 1989 nedskärningarna genomförts i praktiken. 4. Vid 23-statsförhandlingarna i Wien, CFE, är syftet att man skall nå en stabil balans på lägre nivåer genom att minska de militära styrkorna, få mindre asymmetrier i rustningarna och att reducera förmågan att sätta i gång överraskande anfall och omfattande offensiva operationer. Man förefaller redan vara överens om styrketak som i grova drag kan beskrivas så här: a) Vardera sidan får ha bara 20 000 tunga stridsvagnar, varav 4 000 skall stå i förråd och bara får tas fram i omgångar om 600 med sju veckors intervall. Det betyder en drastisk skrotning av mer än hälften av Warszawapaktens i dag 50 000-60 000 tunga stridsvagnar och en liten minskning av NATO:s 22 000-23 000 tunga stridsvagnar. b) Vardera sidan får bara ha 16 500 tunga artilleripjäser. Det innebär mycket stora minskningar för Sovjets del. c) Vardera sidan får bara ha 28 000 pansrade trupptransportfordon. CFE förhandlar nu om specialtak under dessa totalsiffror. Man diskuterar också reduktioner av attackflyget, tunga helikoptrar och truppernas numefär. Väl insatta bedömare menar att det är fullt möjligt — för att inte säga san nolikt — att CFE-förhandlingarna leder till ett första avtal redan under 1990. — Prot. 1989/90:35 Minskningarna kommer då att genomföras under 90-talets första hälft. 29 november 1989 5. NATO har förklarat sig villigt att förhandla om de kärnvapen som har = Nedrustning kort räckvidd i Europa sedan ett CFE-avtal undertecknats. Det är ett starkt västtyskt önskemål att så sker. 6. START-förhandlingarna mellan USA och Sovjet om de strategiska kärnvapensystemen rapporteras göra goda framsteg, och en 30-procentig minskning av dessa tunga avskräckningsvapen anses vara inom räckhåll. 7. Förhandlingarna om ett avtal om förstöring av de kemiska vapenarsenalerna går raskt framåt. Vid de förhandlingarna deltar Sverige på ett aktivt sätt. | Den utveckling på nedrustningsområdet som jag här har försökt sammanfatta ger fullt fog för förhoppningar om att 1990-talet blir ett nedrustningens årtionde. Vi som har engagerat oss i de svenska ansträngningarna att bidra till en internationell nedrustningsprocess har aldrig tidigare upplevt en så optimistisk förhandlingsatmosfär. Plötsligt finns den aktiva politiska vilja som Alva Myrdal och Inga Thorsson så många gånger efterlyste. Men i det här läget finns det också anledning att varna för alla former av nedrustningseufori. Även efter de ensidiga minskningarna av sovjetarmén, ett positivt CFE-resultat, ett START-avtal och ett kemivapenavtal kommer det att finnas mycket stora och slagkraftiga styrkor i Europa. Miljontals sol | dater kommer ständigt att stå beredda med 10 000-tals högeffektiva vapen som tunga stridsvagnar, attackflyg, helikoptrar, artilleri och — det får vi inte | glömma — 10 000-tals kärnstridsspetsar. | Bakslag kan drabba perestrojkapolitiken. Social oro kan leda till säkerhetspolitiska kriser där militära maktmedel kan komma att användas. De som exempelvis tror att Sovjetunionen låter sig brytas sönder leker med elden. Sänkta rustningsnivåer leder inte automatiskt till en lugnare och fredligare värld. Samtidigt är det sant att fred och stabilitet i framtidens Europa förutsätter stora politiska förändringar och lägre rustningsnivåer. | Den övergripande doktrin som styr CFE i Wien är Palmekommissionens resonemang om gemensam säkerhet. Det stora intresse som nu främst i öst visas genuint defensiva försvarsstrukturer är bara ett tecken av många på det revolutionerande nytänkande som pågår. > Det kommer att ta åtskillig tid att ställa om de stora militära organisationerna, och ingen får förledas att ta ut några säkerhetspolitiska vinster förrän nedskärningarna rent faktiskt är genomförda. Men visst är det stimulerande att läsa hur sovjetiska marskalkar jämrar sig över svårigheterna att ordna bostäder åt soldater som hemförlovats från Östtyskland. > För att få ordning på Sovjets katastrofalt dåliga ekonomi är det på sikt nödvändigt att minska militärutgifternas andel av BNP. Denna andel uppskattas av kvalificerade västliga bedömare ligga mellan 15 och 25 20. Men under själva omställningen från militär till civil varuoch tjänsteproduktion kan det bli ökade påfrestningar på de redan mycket bräckliga ekonomierna i Östeuropa. Lättnader i västs teknologiembargo och ekonomiska stödinsatser borde ges hög prioritet. Fru talman! Sverige skall naturligtvis fortsätta att på olika sätt aktivt 49 stödja avspänningsoch nedrustningsprocessen. Genom att de neutrala länderna ställts vid sidan av CFE och av en del andra skäl har Sveriges tidigare höga nedrustningsprofil plattats till en del, men Sveriges position som tekniskt högutvecklad neutral stat ger oss i Sverige även under 90-talet goda förutsättningar att agera. Det gäller att hänga med i nytänkandet och vara innovativ. En starkare koppling av svensk nedrustningspolitik till den säkerhetspolitiska planeringsprocessen kan vara ett sätt att ge värdefulla impulser till förnyelse.

Fru talman! I den allmänna stämningen av berömmanden kan jag väl säga att det inte var något dåligt anförande som Sture Ericson höll. För egen del föredrar jag dock att bli jämförd med Hasse Alfredson framför att få beröm för att till fullo ställa mig bakom den socialdemokratiska politiken. Det var alltså inget dåligt anförande som Sture Ericson höll, utan det var en utmärkt beskrivning av vad andra gör för nedrustningen. Det var en slående beskrivning av att supermakterna äntligen har börjat komma i gång med en viss nedrustning. Men det fattades en intressant sak, nämligen slutsatser för svensk del. Den enda slutsats som jag kunde höra var att vi i Sverige skulle aktivt stödja nedrustningsprocessen. Vi skall alltså fortsätta att hålla väl genomarbetade tal i Wien, i Genå&ve och i New York och kanske i New Delhi, där de kanske också skulle behövas. Men vad skall vi konkret göra? Vi fortsätter att anpassa oss till den ena sidan i det nu döende kalla kriget, EG. Vår vapenproduktion och vapenhandel samordnas genom samarbetsavtal med den ena sidan. Vi medverkar i ett tekniskt embargo mot östsidan som behöver så mycket teknisk hjälp och tekniskt stöd för sin utveckling. Vi fortsätter att satsa mångmiljardbelopp på ett flygplan som inte ens kan flyga, därför att vi skall hålla den svenska vapenindustrin under armarna. Vi fortsätter att öka vapenexporten till alla upptänkliga krig runt hela jordklotet. Det kanske skall vara en fjäder i hatten. Sällan har ju en vapenfirma fått så mycket reklam som Bofors har fått på senare tid. Varenda indisk bonde känner igen ordet Bofors, men menar med det kanske ingenting som den svenska regeringen skall känna sig särskilt smickrad över, och för övrigt inte någon svensk. Vi fortsätter att ta emot örlogsbesök, trots att vi inte vet om örlogsfartygen har kärnvapen ombord eller ej. Vi vågar inte ens i detta sammanhang tala med någorlunda kraftig stämma. Vi tar avstånd från franska kärnvapenprov i utskottsbetänkanden och bakom lyckta dörrar med Frangois Mitterand, men vi gör det inte offentligt så att det hörs och kan få genomslag i den franska debatten. Sture Ericson, vad skall Sverige konkret göra? Jag är seriös i fråga om detta. Ge oss några konkreta exempel på hur Sverige aktivt skall medverka i att 90-talet blir nedrustningens årtionde, inte bara exempel på att vi skall stödja den redan pågående förhandlingsprocessen.

Fru talman! Jag skall inte ägna min tid åt att recensera tidigare talares inlägg. Jag vill ställa samma frågor till Sture Ericson. Vad som fattades i den här föreläsningen var väl svaret på frågan: Vad gör Sverige? Vi som har arbetat mycket — och det vet jag att Sture Ericson också har = Prot. 1989/90:35 gjort — i fredsrörelsen har blivit kallade naiva och orealistiska. Jag hävdar 29 november 1989 med bestämdhet att vi är realister. Det är vi som står för de enda realistiska. VN lösningarna. Nu har vi fått ett nytt epitet. Nu får vi höra att vi är nedrustningseuforiker. Med det menar man väl att vi igen beter oss på ett sätt som inte är önskvärt. Vi vill inhösta segrarna för fort, menar man, och vi är väl — igen, antar jag — naiva och barnsliga i vår tro på att förnuftet skall segra. Jag menar att det är vi som har rätt, men jag menar också att Sverige aktivt måste bidra i den här processen. Även om utvecklingen i Östeuropa skulle innefatta temporära bakslag och motgångar, så finns det väl ingen rimlig anledning att tro att detta skulle vändas i väpnad aggression mot Sverige. Jag skulle, Sture Ericson, gärna vilja höra hur det scenario ser ut som ger oss anledning att upprätthålla det militära försvar som vi har, som ger oss anledning att satsa en så ofantligt stor del av totalförsvaret och hela det säkerhetspolitiska blockets olika delar på just det militära försvaret. Jag hävdar att i dag är de realistiska hotbilderna något annat. Sture Ericson talade sig varm för att vi skall ha en helhetssyn på säkerhetspolitiken, och det var skönt att höra att det finns någon som faktiskt tycker att vi skall ha det. Då måste vi också väga de olika hotbilderna mot varandra. Om vi i dag säger att vårt övervägande överlevnadshot är den ekologiska krisen, borde vi väl satsa pengarna inom säkerhetspolitiken på det området. Det innebär väl att vi får ta från andra delar av säkerhetspolitikens område, att vi får föra över pengar, kunskaper och resurser från försvarspolitiken till säkerhetspolitikens andra områden, i det här fallet handelspolitiken, ekonomiskt utbyte. Om det är där som pengarna gör mest nytta, måste vi väl kunna satsa dem där i stället för att hänga fast vid orimliga militära hotbilder. Men om Sture Ericson anser att dessa hotbilder är rimliga, skulle jag gärna vilja få en beskrivning av det scenario som skulle innebära ett hot om militär aggression mot Sverige. Jag kan inte se att ett sådant hot existerar. Sture Ericson framhåller neutralitetspolitiken. Den tycker också jag att vi skall använda oss av — inte ha som en täckmantel och som en ursäkt för att vi ingenting skall göra. Tvärtom skall vi använda den som det aktiva verktyg den skulle kunna vara i nedrustningsprocessen. Vi skall använda oss av neutralitetspolitiken på ett politiskt sätt. Det gör inte Sverige i dag. Vi använder den som ett skynke att krypa bakom för att ursäkta att vi faktiskt ingenting konkret gör för nedrustningen i dag.
Fru talman! Jag tycker att det är litet otrevligt att höra det hån och förakt som utmärker Per Gahrtons sätt att beskriva svensk utrikesoch nedrustningspolitik. Han efterlyser initiativ och förslag från andra. Jag vill bara säga att skulle vi ha tagit fasta på de förslag och initiativ som har kommit från Per Gahrton här i kammaren, så skulle Sveriges neutralitetspolitik naturligtvis ha ett helt annat innehåll, vi skulle ha ett försvar som skulle göra oss till en av osäkerhetsfaktorerna i Europa, m.m. Vad vi gör är att vi aktivt verkar inom de ramar som en liten neutral stat som Sverige kan verka inom. Det är att delta aktivt och lägga fram våra förslag vid förhandlingarna i Wien och i Genéve och vid överläggningarna i New York. Jag tror att vi givit icke förakt 51 liga bidrag, bl.a. när det gäller kärnvapenförhandlingarna i Genéve på senare år. Vad som kommer att ske i de större svepen, som Gudrun Schyman var inne på, är närmast att försvarskommittén kommer med en säkerhetspolitisk rapport i slutet av januari. Där deltar ju för första gången vpk och miljöpartiet. Det skall bli mycket intressant att ta del av de bidrag som era partier kommer att ge. Svensk säkerhetspolitik utformas ju inte enbart av socialdemokrater utan i samverkan framför allt här i riksdagen. Det skall som sagt bli spännande att läsa vpk:s och miljöpartiets bidrag och nytänkande härvidlag. I december kommer sedan slutsatserna som gäller hårdvarorna, och även då får vi väl tillfälle att ta del av nya grepp. Jag är inte så snabb som Gudrun Schyman att jag — och det tror jag framgick av mitt anförande — ställer mig upp och säger att det inte längre existerar några militära hot. Det faktum att det på båda sidorna i Europa står miljontals soldater ständigt beredda att med mycket kort varsel gå till aktion gör att Sverige med sin långa geografiska sträckning längs öst-västgränsen i Europa är ganska utsatt. Det dummaste vi kunde göra i dag tror jag vore att sänka garden.
Fru talman! Vi fick inte så mycket av besked om något konkret som skulle hända mer än att Sverige skulle lägga fram fortsatta förslag i nedrustningsförhandlingarna. Varken jag eller någon annan har kritiserat att Sverige är aktivt i nedrustningsförhandlingarna. Vi kan gärna kosta på oss beröm för alla de duktiga socialdemokrater, företrädesvis kvinnor, som har agerat i de sammanhangen, men det är bristen på konkreta svenska åtgärder som har någon sorts likhet med svensk nedrustning som föranleder våra frågor. Hån och förakt, sade Sture Ericson. Jag tror inte att det så mycket är min röstmodulering som leder till det intrycket, om man nu kan få ett sådant intryck. Nej, det är fakta själva som sprattlar. Verkligheten överträffar den vildaste fantasi. Framtidens flygplan som inte kan flyga, vapenexporten som blev en jätteskandal i världens näst största land och störtar en regering — tänk om vi för några år sedan hade sagt att det finns möjligheter att det går så illa! Vad skulle ni då ha sagt? Nej, våra absolut värsta spådomar om hur förtroendet för svensk neutralitetspolitik skakas på grund av att man inte går från ord till handling har överträffats flera gånger om. En ny tolkning av svensk neutralitetspolitik skulle bli resultatet av miljöpartiets politik, säger Sture Ericson. Det är fullständigt korrekt. Fick vi igenom vår vilja, så skulle vi göra några drastiska åtgärder av det slag som jag här har skisserat: Säga nej till JAS-projektet, avveckla vapenexporten, se till att vi inte fick in kärnvapenbärande båtar i våra hamnar och en del annat. Då skulle man med stolthet kunna företräda svensk fredspolitik utomlands. I dag, i brist på konkreta exempel att hänvisa till, är det faktiskt milt talat svårt.
Fru talman! Jag hade hoppats att slippa höra den här frasen upprepas igen: ”Vi skall inte sänka garden.” Jag vet att det är Pierre Schori som har uttalat den, och det är märkligt att höra samma fras upprepas. Trots den utveckling internationellt som vi har bevittnat det senaste året upprepar man fortfarande med en druckens envishet samma glosor: Vi skall inte sänka garden. Vad skall till för att vi skall förändra vår hållning? Vad skall till för att vi i Sverige skall reagera över huvud taget? Jag vet inte. Jag kan inte föreställa mig något mer omvälvande internationellt scenario än det som pågår, men oss skall det inte beröra. Vi skall inte sänka garden. Tvärtom kanske, för det här innebär ju oro. Vi skall väl rusta oss till tänderna, ifall det skulle hända någonting. Vi ensamma bland alla andra länder! Det är så att man skäms, tycker jag. Jag känner till tågordningen i försvarskommittén och i försvarsutskottet. Jag tror att det finns all anledning för både försvarskommitté och försvarsutskott att just utifrån den dramatiska omvälvning som den internationella arenan har genomgått allvarligt begrunda om man skall följa den tågordning som man fattade beslut om för över ett år sedan. Jag tror att det skulle vara förnuftigt att betänka om det är så klokt i dag att fatta beslut i så snabb takt som man tidigare tänkt sig. Visst vet jag, Sture Ericson, att det finns vapenarsenaler runt omkring oss. Men hur kan vi bäst skydda oss från dem? Jo, genom att se till att de successivt förflyttas från våra gränser, att de successivt minskas. Det är det enda verksamma skyddet. Vi kan aldrig möta vapenarsenalerna militärt — det kan vi vara överens om. Men det är ju därför som det i dag krävs aktiva nedrustningsinsatser och initiativ från svensk sida. Vi behöver inte ta omvägen över Genéve och Wien så fort vi skall flytta oss ett steg framåt. Sverige är ju en självständig, en ännu så länge suverän, stat, och vi bestämmer själva över vår utrikesoch säkerhetspolitik. Därför har vi faktiskt möjlighet att också ta egna initiativ. Det är dessa initiativ som i dag efterlyses. Ta fasta på Norden när det gäller ett alternativt säkerhetspolitiskt tänkande! Gör Norden till en fredszon! Gör Östersjöregionen till ett samarbetets och fredens område! Satsa alltså på den utvecklingen! Var aktiv i förhållande till de östeuropeiska länderna, ja, till alla länder som omgärdar Östersjön! Arbeta för ett Östersjön som ett fredens hav och ett demilitariserat område! Då skulle vi inte längre behöva vara rädda för de här vapenarsenalerna. Det nytänkande som vi kräver av andra länder skall vi nog också kräva av oss själva. Ett av de största problemen både här i Sverige och i andra länder tror jag är att vi har jättestora gammalmodiga militärapparater som vi inte vet hur vi skall avveckla.
Fru talman! För att vara riktigt välvillig kan jag säga att jag tror att vi när det gäller vad som konkret behöver göras framöver i stora drag är inne på samma linje. Men frågan är i vilken takt det hela skall ske. Det är alltså fråga om ”timing”. Ni vill att vi skall gå i täten för detta arbete. Gudrun Schyman vill att vi skall sänka garden, och detta redan innan andra egentligen har gjort någonting. Det är kanske där som den största skillnaden i uppfattning finns. Jag tror faktiskt att det är väldigt klokt av en liten neutral stat som Sverige — som inte har ett försvar som hotar någon, som inte har några offensiva försvarsstrukturer — att ta det ganska försiktigt just i omställningsskedet. Det är den politik som jag har argumenterat för här i dag. Det är först när neddragningarna faktiskt är genomförda som det finns skäl för oss att åstadkomma en anpassning när det gäller våra försvarsstrukturer. Det skall vi naturligtvis göra. Men vi skall inte göra det före alla andra. Vi lever ju i en osäker värld och vet inte om perestrojkan skall fortsätta eller inte. Vi vet heller inte om de löften som nu har ställts ut i Wien — jag tänker då exempelvis på Sovjetunionens löfte om att reducera antalet tunga stridsvagnar i norra delen av Leningrads militärområde till 200 — kommer att infrias. Så länge vi inte vet att så har skett skall vi inte rusa iväg och lägga ned vårt eget försvar. Det är vad det handlar om. Vi ser allt det positiva. Men vi får akta oss väldigt noga för att ta ord för handling, för att tro att det man talade om vid förhandlingsbordet blir genomfört. Enligt den ryska tidtabellen skall det vi nu talar om vara genomfört 1995. Det är alltså vid den tidpunkten som vi konkret kan se att det har hänt någonting i vår omgivning.

Fru talman! Utrikesutskottet konstaterar helt riktigt att det finns ett starkt engagemang för fred och nedrustning i det svenska samhället och även i vår omvärld. Engagemanget återfinns inte minst på gräsrotsnivå inom fredsrörelsen. Det är framför allt kvinnor som är engagerade. De lägger ned enormt mycket tid och kraft på fredsarbetet. Fredsarbetet har varit omfattande under hela 80-talet och har i dessa dagar fått en annan dimension i och med de rörelser som finns ute i Europa. Det här är en mycket positiv utveckling. Vi måste stödja denna och utveckla den för att skapa en säkrare och fredligare värld. Sverige kan göra en hel del i detta sammanhang. Det är viktigt att vi tar till vara de tillfällen som ges. Kärnvapnen utgör fortfarande det största hotet mot mänskligheten. Även om vi själva valt att inte ha kärnvapen finns sådana i vår närhet, och troligtvis också ibland på vårt eget territorium. Med tanke på vår säkerhet är det således angeläget att vi värjer oss mot kärnvapnen och att vi kraftfullt protesterar mot dessa. Mot den bakgrunden är det också viktigt att vi får en kärnvapenfri zon i Norden. När man läser utskottets skrivning får man ett intryck av att det är full aktivitet på detta område — men arbetet har pågått i åratal. I betänkandet anges att det pågår en stegvis analys. Olika avsnitt räknas upp. Men vad står de avsnitten för? Det står ingenting om det. Vad är det man har kommit fram till? Vi får inte reda på vad som egentligen händer el!er vilka svårigheterna är. Varför är det så mycket hemlighetsmakeri kring denna fråga? Om det finns någon substans skulle man väl kunna redogöra för den. Inom fredsrörelsen vill man gärna driva på när det gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Men det är svårt att veta hur man skall tackla det hela när man inte får reda på vad det är som egentligen händer — det är väl inte fråga om kejsarens nya kläder? Så till en annan följetong. Det gäller då örlogsfartygen. Jag såg i går en affisch på stan som Svenska freds stod bakom. Det var en bröstbild av Sten Andersson med örlogsfartyg i munnen. Texten löd: Svälj dem inte! Spotta ut! Jag skulle inte använda ett sådant språk. Men jag instämmer när det gäller andemeningen. Jag behöver inte rada upp alla argument som finns mot att vi skall behöva ta emot örlogsfartyg som man kan befara har kärnvapen ombord. Det har redan gjorts här i debatten. Jag tror att mina åsikter i detta avseende är kända vid det här laget. För mig är det en självklarhet att vi inte skall riskera att få in örlogsfartyg som har kärnvapen ombord. Jag delar utskottets mening att det är viktigt att vi i internationella fora tar upp den här frågan och att vi bidrar till att den förs framåt. Något konkret resultat har vi ännu inte sett här. Viola Furubjelke sade — och det står också i betänkandet — att flera länder har blivit påverkade av Sveriges engagemang internationellt i den här frågan. Hon hänvisar till några länder som skulle ha påverkats. Jag undrar vilka länder det egentligen är. Jag skulle vilja veta det, för här finns ju en möjlighet att ta fasta på de länderna och att vidga cirkeln. Att döma av debatten med Sten Andersson här i kammaren är Sten Andersson lika obenägen som Pierre Schori och Jan Nygren att ändra svensk praxis när det gäller örlogsfartygen. Utskottet försöker — enligt min mening på ett icke övertygande sätt — göra gällande att vår situation skiljer sig väldigt från situationen i Nya Zeeland och att vi därför inte kan ta efter den nyzeeländska modellen. Viola Furubjelke sade också att Nya Zeeland inte vill så att säga exportera den här modellen. Det förvånar mig. Jag vet inte på vilken nivå sådana uttalanden görs. Jag har träffat forskare och representanter för fredsrörelsen på Nya Zeeland, och det har vid samtal med dessa framkommit att man där är väldigt angelägen om att den här modellen sprids till flera stater. Det finns således väldigt många på Nya Zeeland som är intresserade av export i det här fallet. Jag undrar om befolkningen på Nya Zeeland, där det faktiskt finns en majoritet för den praxis som där gäller, inte tycker att det är bra om Sverige t.ex. skulle följa efter. Även i år glider utskottet förbi mitt yrkande om att riksdagen skall be regeringen ta initiativ till överläggningar mellan kärnvapenfria stater i just nämnda syfte. Jag har inte hört några argument vare sig för eller emot förslaget. Själv tycker jag att det är ett utmärkt förslag. Från svensk sida brukar man ju tycka att förhandlingar och dialoger är bra. Varför inte i det här fallet? Vi är ju ändå överens om att kärnvapenstaternas praxis — att varken bekräfta eller förneka — inte bidrar till att förtroende skapas mellan länder, tvärtom. Varför är man då rädd för att Sverige skulle ta ett initiativ och samla icke-kärnvapenstaterna i den här frågan? Viola Furubjelke säger att vi skall samla alla länderna. Ja, det är därför som jag tycker att svenska regeringen kunde ta ett initiativ tillsammans med icke-kärnvapenstater, så att vi samlar oss kring en gemensam praxis. I reservation 6 finns ett förslag till utskottstext som gäller just örlogsfartygen, och jag delar helt och hållet innehållet i den reservationen. Tyvärr har reservanterna valt att inte behandla folkpartiets motion, och därför kan jag inte stödja reservationen, eftersom jag i så fall skulle gå med på att man inte tar ställning till vår motion. Jag måste därför, fru talman, yrka bifall till motion U416 yrkandena 1 och 2 Desto gladare blev jag över behandlingen av min motion om ett medlingsinstitut. Det är mycket tillfredsställande att ett enigt utskott vill uttala sig för att regeringen skall undersöka hur ett sådant institut kan organiseras, som Maria Leissner också framförde i sitt anförande. Det är oerhört viktigt att vi skaffar oss metoder för att lösa konflikter på fredliga vägar. Krig och vapen löser inte några konflikter. Motion U422 är en sexpartimotion och handlar om jämnare könsfördelning. Här avses inte bara nedrustningsarbetet utan även försvarsarbetet, och det är framför allt på det senare området som det saknas kvinnor. Jag noterar att utskottet står bakom målsättningen i motionen, dvs. att det måste finnas fler kvinnor i detta arbete, men att man skriver att kvinnorna är väl representerade i nedrustningsarbetet. Ja, på den politiska nivån har det varit och är fortfarande så, men på tjänstemannanivån, bland diplomaterna, är kvinnorna inte alls så väl representerade. Vid exempelvis förhandlingarna inom ESK i Wien har jag bara sett en kvinna i den svenska delegationen på fem personer. Jag hoppas ändå att regeringen, i likhet med utskottet, står bakom målsättningen i motionen och kommer att se till att det finns fler kvinnor både i försvarsarbetet och i nedrustningsarbetet. Jag noterar med tillfredsställelse att Sverige kommer att delta konstruktivt i den kommande provstoppskonferensen. Sverige har tidigare agerat på ett sätt som jag har kritiserat, och jag är glad för att Sverige nu, när det är överenskommet att en sådan här provstoppskonferens skall äga rum, kommer att arbeta aktivt i den konferensen. Det gäller inte minst att reagera mot Frankrikes kärnvapenpolitik och dess sätt att testa kärnvapen i Stilla Havet. Detta är mycket cyniskt, och Sverige måste med all kraft protestera mot det, både i informella och i formella sammanhang. Slutligen vill jag ta upp motion U417, som handlar om WHO:s expertstudie Kärnvapenkrigets effekter på folkhälsan och hälsooch sjukvården. Jag vidhåller att Sveriges agerande i WHO:s styrelse 1987 var anmärkningsvärt och svårt att förstå. Nu säger utskottet att Sverige stöder studien, och då kanske vi som har varit oroliga — det gäller inte minst Läkare mot kärnvapen — kan lugna oss. Det är många som håller ögonen på regeringen och dess sätt att sköta sig i olika internationella organ. Det behövs, då Sverige inte alltid är tillräckligt aktivt, vilket flera har uttryckt i debatten. Som neutralt och alliansfritt land kan Sverige spela en vital roll — det tycker många — och kan också vara mera pådrivande i nedrustningsarbetet.

Fru talman! Först vill jag säga till Ingela Mårtensson att det vad mig anbelangar snarast är ett olycksfall i arbetet att folkpartiets motion inte har nämnts i reservationen. Det är logiskt att hon yrkar bifall till motionen i första hand, men jag kan inte se några som helst argument för att hon inte skulle stödja reservationen i andra hand. Vi i miljöpartiet gör ofta så här i kammaren att vi stöder det näst bästa i andra hand — det är det enda logiska och rimliga, såvitt jag kan förstå. Annars stöder man ju det sämsta, och det kan inte vara meningen. Vi räknar alltså med ett stöd från Ingela Mårtensson och andra kloka folkpartikvinnor i detta avseende. När det sedan gäller Nya Zeeland måste jag för femtioelfte gången säga att det inte är någon som har krävt att Sverige skall underkasta sig, lyda eller kopiera Nya Zeelands politik. Vad som står i riksdagstrycket är att jag har reserverat mig till förmån för ett socialdemokratiskt motionsyrkande. I motion U414 av Stig Gustafsson m.fl. yrkas att ”riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande möjligheterna till ett samarbete med Nya Zeeland i frågan om kärnvapenfrihet vid örlogsbesök”. Jag tycker att det är ett så välgrundat motionsyrkande att det bör bifallas. Det förs uppenbarligen en debatt i dessa frågor inom socialdemokratin, och då måste jag ställa frågan: Vem företräder egentligen den socialdemo kratiska riksdagsgruppen? Såvitt mig är bekant finns det t.o.m. ett kongressbeslut i ert parti om att Sverige skall ingripa ensidigt mot kärnvapenbestyckade örlogsbesök. Företräder ni er kongress, eller företräder ni regeringen? Det kan vara en intressant upplysning, både till oss här i kammaren och till väljarna, vem ni närmast företräder. Vidare aviserar Viola Furubjelke senare ensidiga åtgärder. Det är utmärkt, jättebra. Kan vi få en ungefärlig tidshorisont för när tiden blir mogen för den socialdemokratiska riksdagsgruppen att följa den socialdemokratiska partikongressen beträffande agerandet mot kärnvapenbestyckade örlogsbesök?

Herr talman! Självklart, Ingela Mårtensson, ligger det i Sveriges intresse att samarbeta med övriga alliansfria länder i internationella fora för att få kärnvapenmakterna att överge sin policy beträffande örlogsbesök. Det sade också statsministern i sitt tal vid FN:s nedrustningssession 1988. Han förklarade den svenska inställningen och sade sedan att Sverige kommer att verka för att fler länder ansluter sig till vår linje. Det tycker jag är ett svar så klart som något. I vilken form det sedan skall ske, om de skall kallas samman eller om det skall ske i det löpande arbetet, kan jag inte avgöra. Det måste komma an på regeringen att från fall till fall se hur vi bäst skall gå fram för att vara framgångsrika i våra strävanden. Ingela Mårtensson pratade faktiskt om export av den nyzeeländska modellen. Det var därför jag för femtioelfte eller femtiotolvte gången på nytt räknade upp vad den innebär. Ingela Mårtensson inledde med att säga att nyzeeländska forskare som hon träffat förordar att vi tar efter. De utrikespolitiker vi träffade i Nya Zeeland var inte av den uppfattningen. De ville inte aktivt exportera sin modell. De ansåg att den var bra för dem, men menade att vi måste söka vägar som är bäst för oss. Jag delar den uppfattningen. Det finns hos både Per Gahrton och Ingela Mårtensson ett stort intresse för vad den socialdemokratiska kongressen kommer att besluta och har beslutat och om den kommer att ändra några beslut. Det är mycket trevligt med detta intresse för socialdemokratisk politik. Vår kongress är mycket betydelsefull. Det är helt riktigt att den förra kongressen tog ett beslut i två steg. Det sades att i första hand skall vi verka i internationella fora. Det är det som nu pågår. Någon ny kongress har inte samlats sedan dess. Det är alltså en fråga för framtiden när ”steg2” skulle kunna bli aktuell, om det blir aktuellt. Någon tidsrymd för när försöken enligt ”steg 1”, att arbeta i internationella fora, skulle ha runnit ut har inte satts. Självklart är det av stort intresse, inte bara för oss, utan för hela Sverige, vad vår kongress beslutar. I rådande situation har det ganska stort genomslag på den förda politiken.
Herr talman! Viola Furubjelke tycker att det är självklart att vi skall verka för att allt fler länder ansluter sig till vår linje. Då kan man ställa sig frågande. Vår linje är ju att vi släpper in örlogsfartyg utan att kräva några garantier. Den linjen vill inte jag förespråka. Men jag antar att Viola Furubjelke snarare syftar på att vi internationellt skall gå ut och plädera för att det inte är en acceptabel linje som kärnvapenstaterna har och att vi vill ha en ändring på den. Jag tycker att det är märkligt att ni som inom det socialdemokratiska partiet har gått med på tvåstegsförfarandet inte har någon slags uppfattning om när ni tycker att tiden har runnit ut. Man måste väl ändå ha någon uppfattning om när man tycker att det är dags att göra något konkret. Nu kommer vi inte mycket längre på vägen att bara arbeta internationellt. Fortfarande kan jag inte förstå varför man inte också skulle kunna ta ett rejält initiativ till att ha överläggningar med icke-kärnvapenstater om att försöka förena sig i en gemensam praxis. Det tycker jag skulle varit en fram gång. Då kanske man skulle få med fler på praxisen att inte ta emot örlogsfartyg med kärnvapen.

Herr talman! Det är nu snart tio år sedan sovjetiska trupper tågade in i Afghanistan och snart ett år sedan de lämnade landet. Till en början var förhoppningarna stora om att tillbakadragandet skulle innebära ett snabbt slut på striderna och en möjlighet för de miljoner flyktingar, som längtade tillbaka till sitt hemland, att återvända. Förhoppningarna om fred och stabilitet har grusats. Det sker en fortsatt kamp mellan mujahedin, den afghanska gerillan, och den sovjetvänliga quislingregimen under Najibullah. Den sistnämnda utrustades med modern krigsutrustning av ryssarna, innan de lämnade landet, och det blev inte den enkla återerövringskamp och det stora stöd som gerillan hade hoppats på. Det ser snarare ut som om det inte skulle finnas en militär lösning på konflikten, och parterna uppmanas nu i olika sammanhang att söka en förhandlingslösning. En vilja till en sådan lösning har även märkts inom gerillarörelsen. För alla de flyktingar, som nu hoppas på en möjlighet att återvända till sitt hemland och sina gamla byar, återstår mycket svåra problem. Halva den afghanska befolkningen har varit på flykt under det tio år långa kriget. Över fem miljoner har flytt utomlands, mestadels till Pakistan och Iran, men det beräknas också att ett par miljoner flytt inom landet för att komma undan den värsta bombningen och förstörelsen. Man kan nog våga påstå att det är världens största flyktingkatastrof. Var tredje flykting i världen är en afghan. Många av de äldre har dödats i kriget, och nu beräknas halva återstående befolkningen vara under 15 år. Många är födda utomlands och har aldrig sett sitt hemland. Många har mist sina föräldrar. Nu hoppas de kunna återvända till befriade områden — befriade men för störda byar och orter. De flesta byar har blivit utsatta för bomber och förstö — Prot. 1989/90:35 relse. På många håll är det bara ruiner kvar — ruiner av hus, ruiner av bevatt — 29 november 1989 ningsanläggningar som är så nödvändiga för odlingens skull. Nio tiondelar. Zn av befolkningen levde före kriget på jordbruk och boskapsskötsel. Åkrarna och fälten är förstörda av bombningarna. Många av de husdjur de tidigare hade har dödats. Därmed har också bristen på gödsel blivit akut. Grödor och fruktträd har förstörts. Vad skall de nu leva på? När de nu ändå skall försöka odla upp områden igen, väntar nya olyckor på dem. Landet översvämmas av minor, som ryssarna lämnat efter sig — minor som kommer att fortsätta att skörda liv och resultera i att än fler afghaner blir handikappade, att än fler kommer att dödas. Som om de inte lidit nog! Många minor är spridda helt planlöst. För att man skall upptäcka dessa är det viktigt att vi hjälper till med mindetektorutrustning men framför allt med utbildning i att upptäcka. Det är nu bra att utskottet och därmed riksdagen ställer sig bakom centerns motionskrav att Sverige skall agera för att avkräva Sovjetunionen de minkartor man där har, för att det skall bli lättare att hitta var minorna utplacerats. Det borde faktiskt ligga i Sovjetunionens eget intresse att i humanitetens namn aktivt bidra med detta för att minska framtida lidande. Man befarar annars att minorna, som jag sade, skall skörda fler offer, kanske skörda lika många offer — lika många dödade och skadade — som själva kriget gjort. I dag när kriget flyttas in mot städerna och säkerheten på landsbygden blivit avsevärt större, handlar det om att få åkrarna bördiga på nytt. Det handlar om att få fram gödsel, konstgödsel, lämpligt utsäde, att leda vatten till fälten, att skaffa fram jordbruksredskap som kan tämja marken. Det handlar om att få till stånd insatser mot ogräs och skadeinsekter, om att bota enkla sjukdomar bland husdjursbeståndet. Allt detta måste göras runt om i Afghanistan, för att få i gång produktionen, för att få fram ett överskott som kan generera inkomster på nytt, för att få jordbruksekonomin att börja rulla av egen kraft. Det handlar om en form av hjälp till självhjälp för att man skall kunna återuppbygga landet. Med detta mål gör Svenska Afghanistankommittén ett mycket viktigt arbete + också med stöd från den svenska regeringen. Herr talman! Vi har alla ett ansvar för att hjälpa afghanerna med återuppbyggandet av landet, för att ge hjälp med bostäder, skoluppbyggnad, hälsooch sjukvård, mat m.m. Det kommer att behövas enorma hjälpinsatser — och som jag sade har vi alla ett ansvar för att hjälpa och stötta det afghanska folket. Men det största ansvaret har Sovjetunionen, som i närmare tio år krigshärjat landet och ödelagt det och folket. Detta är bakgrunden till att vi i centern anser att Sverige bör agera genom att på lämpligt sätt klargöra vår uppfattning att Sovjetunionen skall utbetala krigsskadestånd till Afghanistan för att minska effekterna av den förstörelse som har åstadkommits. Att Sovjet redan betalat ett antal miljoner rubel är ett steg på vägen men täcker inte på långa vägar det hjälpbehov som skapats på grund av ryssarnas krigshärjningar. Detta är bakgrunden till vår centerreservation, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Till det betänkande som kammaren nu behandlar, Afghanistan, har fogats en reservation, signerad av utskottets bägge centerledamöter. Innan jag går in på reservationen och dess innehåll vill jag börja med att instämma i nästan allt vad Ingbritt Irhammar sade i sitt anförande. Ingbritt Irhammar gjorde i mitt tycke en god beskrivning av situationen i Afghanistan, ansvarsfördelningen osv. Men det är på en punkt som jag inte kan dela Ingbritt Irhammars uppfattning. Hon sade att ryssarna stödde gerillan i kampen. Det måste vara en felsägning. Enligt mitt förmenande var det den andra sidan, Kabulregimen, som ryssarna aktivt stödde. Men jag skall, herr talman, inte uppta kammarens tid med att gå in på en beskrivning som jag i alla andra avseenden delar med Ingbritt Irhammar, utan jag vill i stället tala om den reservation som är fogad till betänkandet. Reservanterna vill, som Ingbritt Irhammar också redovisat, att Sverige ”på lämpligt sätt” klargör för Sovjetunionen att man borde utbetala krigsskadestånd till Afghanistan. Utskottet framhåller i betänkandet för sin del det särskilda ansvar som Sovjetunionen har att bidra till återuppbyggnaden av det land som man genom urskillningslös krigföring förstört. Däremot kan inte utskottets övriga ledamöter ställa upp på centerns krav på ett regeringsuttalande, eftersom det inte finns någon formell möjlighet för den svenska regeringen att kräva att Sovjetunionen skall utge krigsskadestånd till Afghanistan. När det gäller ansvar för aggression finns det en folkrättslig regel om krigsskadestånd till följd av brott mot krigets lagar, men denna regel är varken absolut eller tvingande. Dessutom torde den, som utskottet säger, förutsätta förhandlingar. Inte heller finns det, herr talman, någon bindande folkrättslig regel som talar om hur ett ekonomiskt skadestånd skall bestämmas, annat än genom förhandlingar mellan berörda parter. Utskottet finner alltså att ett svenskt agerande i denna fråga inte är möjligt på det sätt som centern föreslår i sin reservation.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
Herr talman! Med reservation för eventuella felsägningar vill jag säga att vi åtminstone har missuppfattat varandra. Vad jag sade i mitt inledningsanförande var att den sovjetvänliga quislingregimen under Najibullah hade utrustats med modern krigsutrustning av ryssarna. Det ser jag som ett stöd åt quislingregimen — och naturligtvis inte åt gerillan.

Ett sådant uttalande kommer att upplevas som ett stöd för det afghanska folket den dag man kan gå till förhandlingar för att diskutera just krigsskadestånd. Vi vill alltså ge afghanerna ett mora liskt stöd i den fortsatta kampen för att i framtiden kunna få krigsskadestånd, obereoende av vilken storlek det kommer att få.
Herr talman! Det finns i utskottet inga delade meningar i sakfrågan. Vad jag försökte redogöra för i mitt anförande var att den metod som centern föreslår icke är tillämplig. Jag vill än en gång understryka det som är viktigt i utskottets utlåtande, nämligen den passus där utskottet aktivt tar ställning för Sovjetunionens roll när det gäller återuppbyggnaden av det krigshärjade land som Afghanistan är.
Herr talman! Majoriteten talar om att det finns ett särskilt ansvar men säger inte att vi vill stödja det afghanska folket i en förhandling som skulle kunna leda till att man fick ett krigsskadestånd. Det är skillnaden. Jag menar att vi mycket väl aktivt kan uttala oss om detta vid olika bilaterala kontakter med resp. parter i det här kriget.

Herr talman! Inger Koch har väckt en motion i Afghanistanfrågan, och jag har framfört ett antal yrkanden i en annan motion om Afghanistan. På så gott som varje punkt har utskottet givit oss positiva svar och besked. Detta är tillfredsställande. Jag behöver inte orda mer om själva utskottsbehandlingen. Världen håller redan på att glömma oss, sade talesmannen för den afghanska motståndsrörelsen Massoud Khalili under sitt besök i Sverige i somras. Tyvärr har han delvis rätt. Det förefaller som om många tror att bekymren i Afghanistan är över i och med den sovjetiska truppreträtten. Så är det verkligen inte, vilket Ingbritt Irhammar också vältaligt beskrev. Befrielsekriget fortsätter inom landet, mellan motståndsrörelsen och den sovjetstödda Kabulregeringens trupper. Sedan februari i år har 80 000 afghaner flytt till Pakistan. Samtidigt flyr många från städerna och ut på landet. Samhällena är sönderbombade och sönderslagna, och jordbruket är i det närmaste utslaget. Före 1978 garanterade Afghanistans jordbruk landets självförsörjning av de viktigare grödorna. I dag är produktionen bara en tredjedel av vad den var 1978. Mot den här bakgrunden och den bakgrund som Ingbritt Irhammar skildrade är det viktigt för det första att Gentveöverenskommelsen om det sovjetiska uttåget efterlevs. Det är för det andra viktigt att FN:s stöd till det afghanska folket även i fortsättningen är stort och kan ökas. Slutligen och för det tredje måste den svenska aktiviteten som hittills ligga på hög nivå när det gäller att få till stånd en politisk lösning och att genom FN åstadkomma fria val, nationellt oberoende och självbestämmande. Huruvida det skall vara nödvändigt att efter årsskiftet återkomma med en motion i den afghanska frågan återstår att se. Tyvärr är det nog det.

Herr talman! Det verkar som om den tragiska historien från Vietnam är på väg att upprepas. Det är precis som Alf Wennerfors säger: Afghanistankriget håller på att glömmas bort. Ett litet bevis på det är att jag praktiskt taget inte hittar någonting om Afghanistan när jag bläddrar igenom utrikesdepartementets pressklippssamlingar från den senaste tiden. Man måste gå till specialpressen för att hitta en rapportering. Samtidigt är det naturligtvis så som Ingbritt Irhammar säger — det är ju också utskottet enigt om: Att allt inte blivit gott och väl i Afghanistan bara för att de öppna krigshandlingar där stormakten är direkt inblandad har upphört och konflikten har fått en annan karaktär — oerhört långt därifrån. Därför är det viktigt att utskottet i allt väsentligt har kunnat enas om att det finns ett internationellt ansvar för att man inte glömmer bort detta hårt sargade land. Det är också viktigt att utskottet slår fast att det är den inblandade supermakten, här som i Vietnam, som har huvudansvaret. Mot den bakgrunden hade det naturligtvis legat nära till hands för miljöpartiet att stödja centerns yrkande på den här punkten. Men vi bestämde oss för att sträva efter att hålla hårt på legaliteten när vi kom in i riksdagen, inte minst när det gäller de internationella sammanhangen. Att hålla hårt på den internationella legaliteten, även om det ibland tycks formalistiskt, visar sig ofta vara en fördel när man med kraft vill protestera mot förtryck, t.ex. när länder bryter mot Genéåve-överenskommelser om skydd för civilbefolkningen i ockuperade områden. Om man vill kritisera det är det en styrka att man representerar ett land som självt håller på den internationella legaliteten i olika sammanhang. Därför tycker jag att det är litet beklagligt att centern inte har tagit till sig argumentationen om att krigsskadestånd folkrättsligt är ett begrepp som inte hör hemma i det här sammanhanget. Man kan privat tycka att det är just krigsskadestånd som bör utgå. Men enligt internationell legalitet används inte begreppet krigsskadestånd i det här fallet. Därför har vi i miljöpartiet inte kunnat stödja centerreservationen. Även om vi givetvis, och det kanske även gäller de övriga i utskottet, instämmer i dess andemening.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 5 behandlar frågan om bostadsbidragen för år 1990 m.m. och har som grund proposition 38. Det är två synligen små och harmlösa dokument. Det borde de egentligen inte vara, eftersom det rör sig om en mycket viktig del i det bostadssociala stödet. Men det beror på att de förslag som nu läggs fram av regeringen inte innebär något annat än en förlängning av de gällande bostadsreglerna. Det borde egentligen inte vara så enkelt att se på dessa frågor. Bostadsbidragen är, som jag sade, en viktig del i den sociala bostadspolitiken. Det handlar om riktade stöd från samhället för att garantera att alla oavsett ekonomiska förutsättningar skall ha möjlighet att bo på ett bra sätt. Bostadsbidragen utgör det enda riktade fördelningspolitiska grundtrygghetsinstrument som vi har vid sidan av de generella bostadssubventionerna. Om inte bostadsbidragen höjs i takt med att boendekostnaderna och andra kostnader stiger, då finns det risk för att de ekonomiskt svaga grupperna på bostadsmarknaden drabbas. De motiv som har framförts i propositionen för att inte nu framlägga några ändringsförslag är att man vill avvakta den stora skatteomläggningen och se vilka utslag den ger på bostadssektorn. Därefter säger man sig vara beredd att justera bostadsbidragens storlek. Vi tycker från centerns sida att det inte är tillräckligt skäl för att avstå från att justera bostadsbidragen redan nu. Vi vet att det finns allmänna krav om en ganska kraftig höjning av hyrorna för år 1990 i de hyreshusförhandlingar som nu pågår. Det framförs krav på höjningar på i storleksordningen 10 96. Om man inte gör justeringar av bostadskostnadsgränserna innebär detta att vissa kommer att drabbas av försämringar. På grund av ett olyckligt missförstånd om sista dagen för motionstidens utgång kom aldrig den centermotion som var avfattad i detta ämne att inlämnas. Vi hade ju en avkortad motionstid vid denna behandling. I anledning av motion Bo32 från vpk har centern i reservation 1 angivit hur vi anser att bostadsbidragen nu bör justeras uppåt. Vi föreslår i år, liksom vi gjorde vid förra årets behandling av frågan, att de övre bostadskostnadsgränserna bör höjas för alla familjer med barn. Oförändrade bidrag är ju, med inflationens inverkan och de hyreshöjningar som nu kan förväntas, i praktiken sänkta bidrag. Det finns i första hand en risk för att barnfamiljerna inom låginkomstoch medelinkomstgrupperna drabbas. Det är framför allt barnfamiljerna, och då de unga barnfamiljerna, som är hänvisade till nyproduktionen. Där är hyrorna och kostnaderna högst. Om inte dessa grupper skall utestängas från nyproduktionen, är det väsentligt att man hela tiden justerar bostadskostnadsgränserna för bostadsbidrag uppåt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Den skatteomläggning som nu diskuteras kommer helt klart att drabba boendet i form av ökade boendekostnader. Detta kan man låta ske, eftersom det är meningen att de medlen skall komma tillbaka till de boende och skattebetalarna i form av sänkt skatt. Det gäller bara att få ekvationen att gå ihop och få en rättvis fördelningsprofil, så att de som har mycket låga inkomster och som inte får särskilt stora skattesänkningar inte drabbas av oskäligt höga boendekostnader. Detta får vi tillfälle att återkomma till i debatten här och annorstädes. Vi har bl.a. i dag i bostadsutskottet diskuterat de skatteförslag som framlagts och deras verkan på bostadssektorn. Finansieringen av det första steget av skattereformen kommer för år 1990 att innebära kraftigt ökade kostnader inom bostadssektorn. Ungefär hälften av finansieringen för skatteomläggningen kommer från bostadssektorn, medan en tredjedel i det här skedet kommer tillbaka i form av en skattesänkning. I det andra steget av skattereformen kommer två tredjedelar av skattesänkningen, och kanske en mindre del av finansieringen än nu, att ligga på boendet. Detta kan innebära tröskeleffekter, inte minst för år 1990. Men detta får vi se mer av i vår när den andra delen av förslaget skall läggas fram, och riksdagen i samband därmed skall ta ställning till förslagen från den boendekostnadsutredning som har arbetat och nu framlagt sina förslag. Beträffande utvecklingen av bostadsbidragen efter år 1990 gör utskottet ett enhälligt tillkännagivande i betänkandet. Utskottet säger i detta sammanhang att man vid utformningen av bostadsbidragen mycket noga måste beakta hur det nya skatteoch bostadsfinansieringssystemet kommer att påverka boendekostnaderna. Om nu reformen genomförs som tänkt, kan det innebära mycket kraftiga höjningar av bostadsbidragen och att nya grupper som inte finns med i dag måste tas in i det sammanhanget. Det gäller t.ex. familjer utan barn. Detta måste göras för att inte alltför många skall drabbas och slås ut från bostadsmarknaden och för att vi skall kunna behålla de sociala målen och den sociala inriktningen inom bostadspolitiken. Vi i centerpartiet ställer oss bakom den tanken, och vi tycker att detta är viktigt. Detta är egentligen, som jag ser det, ett observandum från ett enigt bostadsutskott och en varning i tid till den som har att lägga fram de kommande förslagen på skatteområdet. Om uttaxeringen vid skattereformens finansiering i alltför hög grad görs på boendekostnaderna kommer detta att innebära krav på radikalt höjda bostadsbidrag, vilket gör att den kända rundgången av pengar kommer att öka. Vi från centerpartiet anser att den här ekvationen bäst löses genom att man inte går för kraftigt fram när det gäller att finansiera skattereformen på boendet. Men vi har i det här sammanhanget självfallet inte avstått från att ställa oss bakom detta förslag, eftersom vi hoppas på att justeringar skall komma. Skulle dessa justeringar inte komma, och de förslag till reformer som nu presenteras inte genomföras, finns det inget annat alternativ än att öka bostadsbidragen. Om vi tvingas till detta, är vi naturligtvis beredda att genomföra en sådan höjning för att reformen inte skall få en felaktig fördelningspolitisk effekt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 från centerns ledamöter som behandlar mom. 1 i detta betänkande. Beträffande mom. 2 i betänkandet, som innebär ett tillkännagivande om utformningen av bostadsbidragen efter år 1990, yrkar jag bifall till bostadsutskottets hemställan.

Herr talman! Det vi nu har att ta ställning till är ett förslag om att giltighetstiden för de regler som gäller för bostadsbidragen skall vara hela år 1990. I april i år fattade riksdagen ett beslut om att förlänga giltighetstiden för de nu gällande reglerna till den 30 juni 1990. Anledningen till att vi nu på detta sätt vill förlänga giltighetstiden med ytterligare sex månader är att vi behöver invänta resultaten av det pågående arbetet med reformer på bostadsfinansieringens och skattelagstiftningens område, innan vi beslutar om hur bostadsbidragen i fortsättningen skall utformas. I bostadsutskottet tycks det råda fullständig enighet om att utformningen av stöden till bostadssektorn, både det generella och det selektiva bostadsbidraget, måste ske i nära samband med skattereformerna. Eftersom det i dag inte föreligger något färdigt förslag i den frågan och eftersom det är svårt att överblicka effekterna på bostadssektorn av skatteomläggningen, är det nödvändigt att vänta med ändringar av bostadsbidragen. Bostadsbidragen är en viktig del av den sociala bostadspolitiken — det känns angeläget för mig att understryka det. För oss socialdemokrater är bostadsbidragen ett viktigt instrument i vår strävan att uppfylla de bostadspolitiska målen, att alla skall ha rätt till en bra bostad. Bostadsbidragen har också visat sig vara ett mycket bra fördelningspolitiskt instrument. Vi behöver både generella och selektiva åtgärder för att klara de bostadspolitiska målen. Låt oss därför, även om det kan finnas skäl för en reformering av bostadsbidragen, invänta resultatet av skattereformen och med detta som utgångspunkt utforma bostadsbidragen på det sätt som vi då finner lämpligt. Först då kan vi ha en helhetssyn på utformningen. Jag vill understryka att utskottet påpekat att detta förutsätter att förslaget kan utformas i så god tid att reformen kan träda i kraft den 1 januari 1991. Skulle det visa sig att en höjning blir nödvändig dessförinnan, förutsätter utskottsmajoriteten att regeringen framlägger förslag härom. När det gäller utformningen av bostadsbidragen efter 1990 är det viktigt att beakta hur skatteomläggningen och de nya bostadsfinansieringssystemen påverkar boendekostnaderna. Utskottsmajoritetens bedömning är att bostadsbidragen kommer att få ökad betydelse för olika grupper och att man vid utformningen måste ta hänsyn härtill. Då kan det också bli nödvändigt att utvidga bostadsbidragen till att omfatta även ensamstående utan barn och oavsett ålder. Till detta betänkande har centern och vpk fogat var sin reservation med förslag om ändring av bostadsbidragen redan den första 1 januari 1990. Med hänvisning till vad jag här sagt yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2.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

Herr talman! Jag sade att vi inte vet hur resultatet av skattereformen kommer att påverka bostadssektorn. De siffror som figurerar på olika håll i dag pekar åt många håll och innehåller så mycket att det är svårt för oss att göra en bedömning om vad som exakt kommer att gälla. Vi får bättre möjligheter att behandla detta under våren när vi har aktuellare uppgifter om hur det påverkar bostadssektorn. Då får vi ta upp en ny diskussion om utformningen av bostadsbidraget.

Herr talman! Det är svårt att överblicka hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut i varje enskilt fall. Därför är det också svårt att göra en bedömning av de kostnadsökningssiffror som figurerar i olika former. Det är därför jag menar att det är viktigt att vi avvaktar och ser hur det egentligen kommer att slå. Det ankommer på oss att ta ansvar för att vi gör en utformning som är rättvis. Det ankommer också på oss att se till att vi har ekonomiska resurser för att klara det. Dessutom måste vi se till att det finns praktiska möjligheter att genomföra de beslut vi fattar här i riksdagen.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna godtar tills vidare förslaget om förlängning av bestämmelserna om bostadsbidrag under 1990. Det sägs att finansdepartementet kommer att jaga kryphål i det nya skatteförslaget. På samma sätt kommer vi att jaga eventuella fall av inlåsningar av hyresgäster och boende i ekonomiska fängelsehålor av något slag. I det längre perspektivet vill vi inte binda oss till bostadsbidraget. Det låser de bidragsberättigade till att efterfråga och kanske öka sin boendestandard i stället för att tillse kanske angelägnare behov. Bostadsbidraget bör utvecklas till ett bastillägg och erbjudas i stort sett alla som i dag är bidragsberättigade på grund av hushållens inkomst och oberoende av deras boendekostnad.

Herr talman! Det är väl känt att moderata samlingspartiet har en annan syn på bostadspolitikens utformning än majoriteten. Detta tar sig uttryck i våra motioner. Dock har vi för tillfället accepterat att bostadsbidragen för 1990 utformas så som föreslås i utskottets betänkande. Eftersom vi inte står bakom den skatteuppgörelse som har träffats, utan har lagt fram ett eget heltäckande skatteförslag, tycker vi inte att det finns någon anledning för oss att delta i försöken att rätta till de negativa effekter som följer på denna omläggning. Vi ställer oss därför inte bakom det tillkännagivande som utskottets majoritet föreslår beträffande bostadsbidragen efter år 1990. Vi anser att det stycket borde utgå. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 3.

Herr talman! Den regionala förvaltningens organisation och demokratin på länsnivå har stått under debatt sedan lång tid tillbaka. Det är ett utslag av att det råder olika uppfattningar om hur organisationen skall lösas. Den verkliga skiljelinjen går mellan om vi skall ha demokrati på länsplanet eller inte. Med det nu föreliggande förslaget är vi enligt centerns uppfattning längre ifrån en verklig länsdemokratisk reform än vi varit på mycket länge. Medan utvecklingen överallt i samhället, på arbetsplatser och inom näringslivet, går i riktning mot ökad decentralisering med mer av insyn och ansvar från dem som är involverade, de många människorna, går förslagen i regeringens proposition om samordnad länsförvaltning i rakt motsatt riktning. Om de nu framlagda förslagen genomförs hårdnar greppet från regeringens sida över länen. Centralstyrningen ökar. Medan makten koncentreras till länsledning och regeringskansli minskar länsinvånarnas självbestämmanderätt. Det är olyckligt. Med socialdemokraternas förankring i folkrörelsearbetet hade man kunnat vänta sig ett förslag i annan och mera demokratisk riktning. Jag måste fråga socialdemokraternas representanter i debatten: Är det verkligen så ni vill ha det? Vill ni fjärma makt och inflytande från medborgarna och lägga den i myndigheternas och statsrådens händer? Är verkligen Magnus Persson och civilministern överens om en sådan inriktning? Med ökad maktkoncentration vidgas klyftorna mellan och inom olika regioner i landet, och möjligheterna till regionalt inflytande försvåras. Är ni ense om att vidga de regionala klyftorna? Är ni ense om att försvåra möjligheterna till regionalt inflytande för människorna i länen? Från centerns sida kan vi inte ställa upp på en sådan linje. Vi har sedan länge drivit krav i motsatt riktning. Vi vill ha verklig länsdemokrati. Det har vi inte i dag. Enligt vår uppfattning skall direktvalda förtroendemän på länsnivå ha samma inflytande över de länspolitiska angelägenheterna som förtroendemännen på riksoch kommunnivå har över angelägenheterna på dessa resp. nivåer. Centerns länsdemokratitanke kom till uttryck redan 1964, då motioner från centern låg till grund för riksdagsbeslutet som innebar att den första länsdemokratiutredningen tillsattes. Sedan dess har vi genomlevt många utredningar på det temat och också många förslag i denna kammare utan att ha kommit särskilt långt på vägen mot ökad demokrati. Under hela denna process har socialdemokraterna varit negativa till länsdemokrati. Moderater och folkpartister har ömsom varit positiva, ömsom negativa. Nu ligger de oroande nära regeringslinjen. Medborgarnas engagemang är en förutsättning för en vital debatt och en verklig demokrati.Det gäller också på länsnivån. Mot den principiella bakgrunden yrkar vi från centern avslag på propositionens förslag om en ny regional statlig förvaltning.

1989/90:35 kommunal nivå samt uppgiftsfördelningen mellan landsting och kommuner. 29 november 1989 De nu föreliggande förslagen går stick i stäv mot den inriktningen. Debygs ZIG — ger på en försöksverksamhet i Norrbotten som inte entydigt har givit någon vägledning för propositionens förslag. Förslaget innebär mycket kortfattat att vissa länsnämnder försvinner i sin nuvarande form, och deras uppgifter läggs in under en samlad länsstyrelse, inom vilken man sedan utser särskilda nämnder. Den välbekanta socialdemokratiska rundgången känns igen. Dessa nya nämnder skall dels vara rådgivande gentemot länsstyrelsens styrelse, dels fatta egna myndighetsbeslut. Landshövdingen skall vara självskriven ordförande i alla instanser. Det är svårt att förstå hur man skall kunna nå förenklingar och minska risken för dubbelarbete och skapa entydiga och klara ansvarsfördelningar med en sådan lösning. Det blir omöjligt. Risken för ökad byråkrati blir påtaglig. Beslutsansvaret blir suddigt, risken för dubbelkommando stort. Kompetenskonflikter är att vänta framför allt mellan de olika föreslagna länsstyrelseorganen. Det fördjupade förtroendemannainslaget blir synligt enbart på papperet. Det här blir något helt annat än verklig länsdemokrati. Mot bakgrund av hur länsstyrelseorganisationen ser ut i dag skulle det ha funnits utrymme för att i propositionen verkligen föra en seriös diskussion om hur ansvarsoch ledningsfrågorna skulle organiseras utifrån ett vidgat förtroendemannainflytande. Men det görs inte. Ansvarsoch ledningsfrågorna ges i förtroendemannaperspektivet väldigt litet utrymme. Det begränsas till hur styrning, beslut och ansvar skall byggas upp kring landshövdingens roll som obligatorisk ordförande i styrelse och facknämnder och som regeringens förlängda arm gentemot länet och länsmedborgarna. I praktiken är det ju så att det förtroendemannainflytande som i dag finns i lekmannastyrelsen har begränsats genom olika regeringsåtgärder. Förslagen i propositionen och från den tidigare sittande utredningen har fått ett mycket blandat mottagande i remissopinionen. Jag måste mot den bakgrunden fråga mig: Vad är det för mening med att lägga fram en proposition med förslag som ingen egentligen vill ha? Vad är skälen, civilministern? Var är de verkliga motiven? I stället för att bygga ut demokratin diskuteras i den allmänna debatten på fullt allvar förslaget att ta bort det enda organ, landstinget, som i dag utses på demokratiskt sätt genom allmänna val. Den naturliga frågan som borde ha avhandlats i propositionen är hur man skall kunna bygga vidare på den modellen för att på ett smidigt och enkelt sätt kunna få in alla länsfrågorna i ett fullt utbyggt länsparlament. Att inte bygga vidare på denna tanke är att diskriminera länsinvånarna och att misstro dem. Vad har socialdemokraterna emot länsmedborgarna egentligen? Varför betror ni dem inte i deras egenskap av länsmedborgare samma demokratiska ansvar och rättigheter som de har som kommuninvånare eller som riksmedborgare och väljare av denna församling? Herr talman! I betänkandets reservation 1 tar vi upp vårt avslagsyrkande utifrån vår principiella syn på länsdemokratifrågorna. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. Om vårt huvudyrkande faller, vilket det gjorde i utskottet, har vi i andra hand synpunkter på olika enskildheter i regeringens förslag. Det gäller t.ex. nämndobligatoriet i Stockholms län och Gotlands län, där vi är ense med utskottsmajoriteten om att obligatoriet måste bort. Det är bl.a. en centermotion som ligger bakom utskottets tillkännagivande på denna punkt. För det andra är det viktigt att det är landstingen som utser samtliga ledamöter i de obligatoriska nämnderna och inte den sammanblandning av valkorporation mellan stat och län som regeringen föreslår. Att tillstyrka regeringens förslag i denna innebär att ytterligare fjärma sig från länsdemokratitanken. Jag yrkar bifall till reservation 24. Av samma skäl tas i reservation 25 frågan om ordförandeskapet i nämnderna upp. Vi menar i centern att det skall stå landstingen fritt att välja ordförande och att landshövdingen inte obligatoriskt skall vara ordförande. Däremot kan han naturligtvis mycket väl vara det, om landstinget finner anledning att utse honom. Men det behöver alltså inte vara ett obligatorium. Jag yrkar bifall till reservation 25. Så till frågan om fiskets organisation. Fiskets framtida organisation är en fråga som har mött stort intresse i en rad motioner. I denna fråga har utskottet enhälligt stannat för att avvakta den nu aktuella utredningen och den remissbehandling som nu pågår. Vi har även från centerns sida ställt oss bakom ett sådant synsätt. Den demokratiska processen bör ha sin gång innan man tar slutlig ställning. Emellertid vill jag säga att det finns mycket starka skäl som talar för att en särskild organisation för fisket på länsnivå även i framtiden är nödvändig att ha. Kommunförbundets yttrande i denna fråga går i samma riktning. Kommunförbundet avvisar tanken att kommunerna skall ta över fiskenämndernas uppgifter, och jag delar dess uppfattning på den punkten. Herr talman! Den fråga vi nu skall besluta om gäller demokrati på länsnivå och länens självständighet gentemot staten. Inte sedan storkommunreformens genomförande 1969—1970 har så avgörande frågor för länens organisation och beslutanderätt varit under omprövning. Detta tillfälle tycks socialdemokraterna med viss hjälp från andra partier begagna för att knyta länen närmare statsmakten, öka centralstyrningen och minska länens självständighet. Det är olyckligt. En ökad självständighet för länen gentemot statsmakten vore naturligare i vår moderna och upplysta tid. Det har man förstått på andra håll. Det borde man kunna göra i Sverige också. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1. I andra hand yrkar jag bifall till reservationerna nr 9, 11, 20, 24, 25 och 28.

Herr talman! Hur den statliga regionala förvaltningen skall organiseras har från tid till annan varit föremål för utredningar, överväganden och konkreta förändringar. Det är långt ifrån alla utredningar som har lett till beslut. Under många år var frågan om länsindelning och gränsdragningar den mest aktuella frågan på dagordningen. Allt blev dock i stort sett vid det gamla. Nu står organisatoriska förändringar av länsorganen inför ett avgörande. Det gäller länsstyrelserna och ett antal länsnämnder. Även denna gång ligger en utredning till grund för propositionen och utskottsbetänkandet. Utredningen hade som syfte att utvärdera det s.k. Norrbottensförsöket. I Norrbottens län har försök bedrivits med samordnad länsförvaltning. Ett antal länsnämnder samordnade där sin verksamhet med länsstyrelsen, för att på detta sätt uppnå för länet viktiga samordningsoch rationaliseringseffekter. Utfallet gav en splittrad bild. Vissa positiva resultat kunde noteras, men också åtskilliga negativa. Utredningens förslag skilde sig på en rad punkter från Norrbottensmodellen. Ytterligare förändringar har gjorts i den proposition som nu ligger på riksdagens bord. I denna föreslås att en ny länsstyrelse bildas och att fem obligatoriska nämnder inrättas vid sidan av länsstyrelsens styrelse — nämligen utbildningsnämnd, nämnd för fysisk planering, lantbruksnämnd, kommunikationsnämnd och miljönämnd. Ansvarsområdet vidgas vad beträffar arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten, vissa skogliga frågor och trafiksäkerheten. Nämnderna skall inte bara ha en rådgivande roll, utan också få egna beslutsbefogenheter. Av nämndernas elva ledamöter föreslås att fem skall utses av landstinget och fem av regeringen. Landshövdingen skall i normalfallet vara ordförande. Herr talman! När man skall bedöma dessa frågor kan man ha minst tre infallsvinklar. För det första kan länsorganens uppgifter och arbetssätt ses enbart som en organisationsfråga så till vida att alla förändringar skall ske inom ramen för de verksamheter och det politiska innehåll som sedan länge är fastställt. Politikens mål och inriktning berörs således inte alls, utan alla förändringar har med organisationen att göra. Utredningen om samordnad länsförvaltning begränsades genom sina direktiv till att endast arbeta med organisatoriska förändringar. Propositionen och utskottsmajoritetens huvudlinje sammanfaller med detta synsätt. Härigenom begränsas förändringarna till att enbart gälla länsorganens uppbyggnad och organisation. Kort uttryckt kan man säga att förslagen rör frågorna om hur uppgifterna skall lösas, inte vilka dessa är. För det andra kan man — som centern och miljöpartiet vill — omvandla länsstyrelsen och landstinget till ett länsparlament. Den hittillsvarande idén om att staten skall ha ett regionalt organ med myndighetsutövning, men med stark förtroendemannamedverkan, slås då sönder. Denna modell innebär ingen lösning på de problem som finns ute i länen. Tvärtom ökar centralstyrningen och makten i länen centraliseras till ett organ — landstinget. Redan nu har landstingen svårigheter att lösa sina primära uppgifter. Skall de i detta läge ytterligare utöka sin intressesfär kan man befara att sjukvårdsfrågorna kommer i ett ännu sämre läge. För det tredje kan hävdas att de organisatoriska förändringar, som tid till annan är nödvändiga att genomföra, skall styras av vilka uppgifter som åvilar organen och vilka frågor som över huvud skall vara föremål för politisk behandling och beslut. Den starka låsning till direktiven som utredningsarbetet begränsades av föreligger inte längre. Därför är det nödvändigt att vidga perspektiven och även behandla frågan om vad de regionala organen skall syssla med. Först därefter bör de organisatoriska frågorna övervägas. Moderata samlingspartiet anser att statsmakterna skall ha en regional förankring genom länsorgan. Länsstyrelsen måste anses vara det riktiga och rätta organet att samla den regionala statliga förvaltningen kring. Länsstyrelsens uppgifter är dels att svara för att statsmakternas beslut och intentioner får genomslag — att lagar och bestämmelser efterlevs —, dels att fånga upp och vidarebefordra önskemål och krav från den region inom vilken den verkar. Beträffande de uppgifter som länsorganen över huvud taget skall syssla med har moderata samlingspartiet såväl nu som tidigare lagt fram en rad förslag till avpolitisering och avbyråkratisering. Det gäller främst inom områdena skola, bostadsbyggande och jordbruk. Mot bakgrund av att förhållandena är olika i olika delar av landet och att obligatoriska lösningar rimmar dåligt med strävan till decentralisering och flexibla lösningar anser vi att de föreslagna nämnderna inte obligatoriskt skall inrättas och inlemmas i länsstyrelsen. Det måste vara upp till varje länsstyrelse att själv besluta om detta skall ske. Inom skolans område föreslår vi inrättandet av en fristående statlig skolinspektion. Länsskolnämnden bör därför göras till ett oberoende utvärderingsorgan, en ”statens skolinspektion”. Ett sådant organ bör således inte inordnas i den nya länsstyrelsen. En sammanslagning av lantbruksnämnd och skogsvårdsstyrelse bör övervägas. De ärenden som dessa båda organ sysslar med är i flertalet fall sammanflätade. Genom de förändringar vi vill göra i lagstiftningen på dessa områden bortfaller åtskilliga arbetsuppgifter. Kvarvarande frågor bör dock kunna inordnas i den nya länsstyrelsen. Länsbostadsnämnderna bör avvecklas. Om våra förslag till ett nytt lånesystem genomförs och övriga förändringar inom planoch bostadslagstiftningen införs, blir länsbostadsnämnderna obehövliga. Övrig verksamhet kan handläggas på antingen central eller lokal nivå. En fråga som väckt stort intresse och inspirerat många motionärer är fiskeadministrationen på regional nivå. Eftersom en utredning härom nyligen presenterats är det nu för tidigt att i detalj fastlägga den framtida organisationen. Utskottet uttalar dock som sin mening att fiskefrågorna bör ha en länsanknytning på regional nivå. En onödig klåfingrighet visar sig i propositionens förslag om att länsstyrelsen skall ha inflytande över ärenden som rör postoch telefrågor. Dessa skall bedömas efter affärsmässiga grunder och inte vara föremål för politiska styrningar. Vad som saknas i proposition och majoritetsförslag är hur den nya länsadministrationen påverkar ansvarsfördelningen mellan statliga, regionala och kommunala organ. Samma ointresse visas genom avslag på kravet på en utvärdering av hur de nationella målen skall uppnås. Herr talman! Slutligen vill jag säga att debatten om länsfrågorna med största sannolikhet kommer att fortsätta även efter dagens beslut. Det skulle förvåna om den modell som nu läggs fast förblir ograverad och intakt någon längre tid. I alltför liten utsträckning har hänsyn tagits till de olikheter som finns i olika delar av landet. På en rad områden har vi moderater föreslagit förändringar, avbyråkratiseringar och avpolitiseringar. Dessa har nu avvisats av en utskottsmajoritet. Erfarenheten lär oss dock att det endast är en tidsfråga när andra partier anammar våra förslag. När den dagen kommer är det dags att åter ta upp länsstyrelsefrågorna och den statliga regionala förvaltningen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till de moderata reservationerna i betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan. Därutöver vill jag, herr talman, deklarera att om reservation nr 21 faller, kommer moderaterna i kammaren att stödja reservation nr 24. Den handlar om på vilket sätt de nyinrättade nämnderna skall väljas. Vårt huvudförslag innebär att inrättande av dessa nämnder är en fråga för varje länsstyrelse för sig, men om detta förslag inte vinner riksdagens bifall är det bättre att låta de regionalt förankrade landstingen vara valkorporation. Jag yrkar därför bifall även till reservation nr 24.